Herr talman! Herr Björk gjorde en del uttalanden före pausen som jag skulle vilja kommentera. Jag noterar med tillfredsställelse att även herr Björk är litet tveksam om lämpligheten av att välja ut vissa länder och kalla dem för huvudmottagarländer. Det är ju ett framsteg i förhållande till vad utrikesministern har skrivit, och jag hoppas att denne också skall ta intryck av detta. Statsutskottet talar visserligen om att man skall »välja ut» länder, och det är ju att i förväg bestämma sig för vilka som skall få speciellt mycket av svensk utvecklingshjälp. Men kunde vi komma dithän att vi avskaffade begreppet huvudmottagarländer och koncentrerade oss på de länder där vi har förutsättningar att göra en insats, utan att inrangera dem i olika grupper, vore det utan tvivel en fördel. Sedan berörde herr Björk frågan om Vietnam och hjälpen dit. Jag vill bara erinra om att vi för vår del i flera år har talat om behovet av hjälp till Vietnam. När vi nu alla hoppas att kriget så småningom skall ta slut, är det klart att vi ännu ivrigare kräver att Sverige skall vara berett att göra insatser. I fjol skrev statsutskottet att medel för sådan verksamhet torde, om och när så blir erforderligt, få begäras och anvisas i särskild ordning. Det är väldigt svårt att inte uppfatta detta som att vi skulle kunna göra någonting utanför den ram som socialdemokraterna och moderata samlingspartiet har bestämt sig för. Herr Björk föreföll nu, när han har pressats på denna punkt, som om han kunde tänka sig att det ändå måste innebära att den etappvisa stegring som riksdagens majoritet beslöt i fjol kan undergå någon justering, och det vore ju bra. Herr Björk använde en klyscha som inte är så vanlig bland socialdemokrater; från herr Björk har jag emellertid hört den förut. Det brukar mest vara folk längst ute på vänsterkanten som begagnar det språket. Han sade att det finns reservationer som går ut på att gynna det svenska näringslivet. I regel är det kommunister och marxister av olika slag — det finns ju så många grupper på den kanten, så jag vet inte om jag kan täcka in alla — samt nu herr Björk i denna kammare som yttrar sig på det sättet. Jag tror att det var herr Björk som också nämnde den utomordentliga bok som heter U-hjälp i utveckling. Där framgår det verkligen klart att resonemanget att en sak som gynnar givarlandet också skall kunna gynna mottagarlandet är det riktiga, om man går till väga på rätt sätt. Herr Björk sade att ingen har begärt investeringsgarantier. Det har inte runnit upp i herr Björks hjärna att det nuvarande systemet som socialdemokraterna drivit igenom är felaktigt och att ett annat system skulle kunna vara det rimliga, ett system som inte bara skulle gynna det svenska näringslivet utan också fler mottagarländer. Men vi får tydligen vänta på att herr Björk skall inse det. Mittenpartierna har erbjudit regeringen att överlägga om hur vi skall kunna snabbare nå fram till en ökning av den svenska u-hjälpen. Vi har också sagt att om det är nödvändigt att disku tera den statsfinansiella sidan så är vi villiga till det. Som jag betonade, är det inte så vanligt att oppositionspartier gör sådana erbjudanden. Men vad möter vi för gensvar från socialdemokratins talesman i första kammaren? Jo, om jag helt kort skall karakterisera det var det några föraktfulla fnysningar. Herr Björk sade bland annat att regeringen tydligen skall hitta på vägar att höja ulandsbiståndet. Men det är ju precis tvärtom! Det är inte en särskilt bra debattmetod i en demokratiskt vald församling att en talesman från regeringspartiet säger så, när vi har erbjudit oss att diskutera på det sätt jag anfört och som det står skrivet i både motioner och reservationer. Hur kan man förfalska verkligheten på det sättet? Jag tycker att det är rätt upprörande, men anledningen måste vara att socialdemokratin inte vågar ta upp ett sådant här resonemang. Man skulle då få klart för sig att det finns möjligheter att öka biståndet och för att klara sig ifrån ett sådant resonemang är tydligen vilka medel som helst tillåtna. Herr Björk har bekräftat vad jag förmodade i mitt första anförande, nämligen att socialdemokratin i Sverige visserligen kan vara med om att diskutera och komma överens om försvarsfrågan, även när det gäller finansiering av försvarsplaner, men den vill inte diskutera hur man skall nå en snabbare ökning av biståndet till de fattiga folken, detta som utan tvekan är en av vår generations ödesfrågor.

Herr talman! Det är alltid svårt när man får framföra ett genmäle först ett par timmar efter det ursprungliga anförandet, men åt det är inte mycket att göra. Om jag antecknat rätt var det på två punkter som herr Björk framför allt angrep moderata samlingspartiet, men där var angreppen så mycket hårdare. na. Herr Björk sade att moderata samlingspartiet har presenterat en ny linje som radikalt skiljer sig från alla andra partiers och som leder till ett sämre utnyttjande av u-hjälpen. Till att börja med vill jag säga att det inte är en ny linje. Vi har under flera år förordat en måttfull preferens för vissa bindningar. Jag har redan i mitt första anförande förklarat vad vi avser med detta. Vi avser inte bindningar med sådana följder som herr Björk antydde. Jag har aldrig talat för sådana bindningar, vare sig i utskottsarbetet eller i kammaren, och det tycker jag att herr Björk borde erkänna. Det finns däremot välmotiverade sätt att binda det bistånd man lämnar. Jag skall ge ett exempel på hur en bindning kan ge direkta fördelar för ett u-land och upphäva faktiska monopol. Det är ett exempel som jag själv haft tillfälle att granska vid besök i ett u-land. Om ett industriland ger bidrag, t.ex. till anläggningsarbeten i ett u-land, och om biståndet binds till ett entreprenadföretag från landet i fråga, får detta företag sina fasta kostnader täckta och kan i praktiken utöva monopol på alla anläggningsarbeten i det u-landet. Det kan, om konkurrens uppträder, alltid underbjuda, och konkurrenterna vet detta och lämnar därför den marknaden. Skulle vi i ett sådant fall och i ett sådant land binda vårt bistånd till ett svenskt entreprenadföretag, skulle detta kunna etablera sig där och väcka till liv en verklig konkurrens i den sektor som alltid brukar vara obunden, nämligen u-landets egna anläggningar. Detta vore till fördel för u-landet och för den totala biståndseffekten. Är detta så stötande, herr Björk? Och vad är det för principiell skillnad mellan en bindning till givarlandet som sker med omdöme och på ett måttfullt sätt och ett gåvobistånd över huvud taget? Jag kan inte se någon principiell skillnad, och jag kan inte erinra mig att herr Björk har opponerat sig mot gåvobiståndsinsatser. Den andra punkt på vilken vi blev kritiserade gällde min reflexion om riskerna med alltför mjuka krediter. Det var, som jag sade, en personlig reflexion. Jag sade ungefär att krediter som inte är mjuka utan som följer kommersiella villkor är fördelaktiga på det sättet att de leder till ett bättre utnyttjande av kapitalet. Men jag sade också att detta endast var under förutsättning att det totala nettoutflödet var oförändrat. Då blir det inga nackdelar för u-landet. Jag skulle vara intresserad av att höra om herr Björk kan tala om vilka nackdelar för u-landsbiståndet som en sådan omläggning av kreditgivningen i princip skulle innebära.

Herr talman! Jag har verkligen ingen anledning att fördjupa mig i en dispyt med herr Dahlén om begreppet huvudmottagarland. Jag vill bara påpeka för honom att när utskottet har använt detta begrepp i sina skrivningar beror det på att vi har måst besvara en rad motioner med yrkanden om nya huvudmottagarländer, motioner som i vissa fall har väckts av medlemmar av herr Dahléns parti. Jag blev verkligen häpen när herr Dahlén påstod att hans parti i åratal har ställt yrkanden om bistånd till Vietnam. Jag gick tillbaka till statsutskottets utlåtande förra året och kunde konstatera att min minnesbild var riktig. Det var socialdemokraterna som där riktade uppmärksamheten på behovet av en ordentlig biståndsinsats i Vietnam efter krigets slut. Oppositionen hade en annan skrivning, i vilken detta problem över huvud taget icke nämndes. Tillåt mig säga ytterligare några ord om problematiken kring frågan om bistånd till Vietnam. När vi gjorde vår skrivning förutsatte vi att vietnambiståndet skulle ingå i enprocentsmålet, vilket eventuellt kunde leda till en snabbare upptrappning mot detta mål. Förutsättningen var alltså att denna typ av bistånd skulle ingå i det totala enprocentsbiståndet. Mot detta gjorde herr Dahlén, herr Virgin och herr Sundin inga som helst invändningar. I år säger man plötsligt någonting annat. Vadan denna åsiktsändring? Vi vet allesamman att det finns ett motstånd mot ett starkt ökat u-landsbistånd. Det är inte så att riksdagen släpar efter opinionen. Riksdagen är något steg före, och det tycker jag är bra. Riksdagen har skapat en spärr mot negativismen bland väljarna genom att binda sig för ett program för uppnående av enprocentsmålet. Genom att lägga vietnambiståndet inom detta program får man enligt min mening en större säkerhet för att det verkligen också genomförs än om man skulle behandla det som något slags restpost i budgeten med allt vad det innebär. Herr Dahlén tycker att jag använder sådana förfärliga klyschor. Jag påstår t.ex., säger han, att folkpartiets och centerns förslag skulle i högre grad än propositionens gynna det svenska näringslivet. Ja, det är verkligen fula ord jag tar i min mun. Om jag säger »i högre grad än vad propositionen föreslår», är då detta någonting annat än ett sakligt konstaterande? Varför är herr Dahlén nu plötsligen så förolämpad av ett påpekande att folkpartiet vill gynna det svenska näringslivet? Jag vill också gynna det svenska näringslivet. Jag tycker bara att man inte skall blanda in den saken alltför mycket i ett resonemang om u-landspolitiken. Det är ändock ett problem om man på enskilda punkter utformar sin politik på det sättet, att den kan väntas i högre grad gynna givarlandets enskilda företagare än mottagarlandets. Man rör ihop två olika sorters problem, om man inte håller uppmärksamheten riktad på detta. Herr Dahlén har också mycket svårt att förstå mig när jag säger att mittpartierna väntar att regeringen skall hitta på något sätt att öka statens inkomster eller att minska statens utgifter för att lösa mittpartierna ur deras dilemma. Det är ju så. Ni vänder er till regeringen och vill att den skall ta initiativ. Ni vågar inte gå ut till era väljare och säga: Vi är beredda att satsa på en väsentligt snabbare ökning av u-landsbiståndet, och följaktligen vill vi att ni skall ta på er en större skattebörda än vad regeringen för sin del har föreslagit. — Var finns det politiska modet, herr Dahlén? Herr Virgin är som vanligt stillsammare i ordalagen, mindre upprörd, gentlemannamässigt kanske litet stött i kanten, och jag vill verkligen inte alls ha någon dispyt med honom, eftersom det ändå är så alldeles klart att vi står på väsentligt skilda linjer. Herr Virgin hävdar att bundet bistånd inte under alla förhållanden behöver vara till nackdel för ett mottagarland. Det vill jag inte heller påstå att det är, men jag hänvisar återigen till hela den internationella debatten, som alltmera går ut på att obundet bistånd är att föredra framför bundet, medan moderata samlingspartiet i sin motion gör ett generellt uttalande till förmån för en ökad bindning av det svenska biståndet utan precisering. Vad gäller herr Virgins fråga om kreditvillkor och den eventuella lämpligheten av att övergå till mer marknadsmässiga villkor är jag verkligen inte på något sätt ensam i min kritik mot sådana tankegångar. Jag skall än en gång hänvisa till boken U-hjälp i utveckling? Där finns bland annat ett intressant bidrag av doktor Göran Ohlin. Han är verkligen ingen vänsterextremist utan har väl snarast vissa anknytningar till det privata näringslivet. Hans kritik är rakt motsatt herr Virgins. Han menar att vi för det svenska biståndet på detta område alltjämt ställer alltför hårda kreditvillkor och att vi än mer borde mjuka upp villkoren och komma närmare ett gåvobistånd. Han anknyter där återigen till en internationell debatt med inlägg av många ekonomer och specialister på detta område. Herr Virgin står med andra ord långt till höger om genomsnittslinjen i den internationella debatten om kreditbiståndets — utformning «gentemot u-länderna.

Herr talman! Herr Björk har fortfarande mycket svårt att ge någon förklaring till det som han enligt uppgift själv har skrivit i statsutskottets utlåtande i fjol, nämligen att stödet till Vietnam skall »begäras och anvisas i särskild ordning». Det vore kolossalt intressant att verkligen få klart för sig vad detta betyder. Sedan tar herr Björk oförsiktigt nog åter upp debatten om sitt eget uttalande att vi föreslagit saker som skulle gynna det svenska näringslivet. Det är helt enkelt ett återfall i de mest marxistiska tongångarna. Herr Björk glömmer nämligen att diskutera det i sammanhang med om det är till fördel för de fattiga folken. Inte ens nu, då det påpekats för honom att hans ordval före middagspausen var litet olyckligt, tar han upp och diskuterar avvägningen mellan det vi kan göra som eventuellt kan gynna det svenska näringslivet men också i lika hög grad eller ännu högre grad de fattiga folken. Herr Björk är tydligen mest misstänksam mot ett eventuellt gynnande av det svenska näringslivet. Det är inte i första hand företagare det är fråga om, utan också bl.a. alla de anställda inom industrier på en hel del håll i vårt land som fortfarande har besvär med sysselsättningen. Alla har det inte så bra.

Vi utsuger dem «emellertid också, enligt den marxistiskt påverkade doktrinen, genom att över huvud taget köpa produkter som framställts med deras billiga arbetskraft. Situationen kompliceras ytterligare av att vi inte sällan, enligt samma sagesmän, suger ut u-länderna även när vi sätter upp handelshinder för deras export och alltså inte köper deras varor.» Herr Björk är precis den andas man som Assar Lindbeck med rätta kritiserar. Vad man än föreslår så är det fel.

Herr talman! Först vill jag konstatera — och då vänder jag mig till herr Björk — att av de orsaker som hänger samman med det beslut vi fattade förra året är meningsskiljaktigheterna så ringa att man över huvud taget inte behöver dra upp en storm när vi nu behandlar detta ärende. Vi har när det gäller u-hjälpen även räknat med den insats som svenskt näringsliv kan göra i u-länderna. Må vi hoppas att vi även i fortsättningen kan kombinera den direkta biståndsverksamheten med den hjälp som näringslivet kan ge. Jag vill fråga om inte herr Björk är av samma uppfattning att det är nödvändigt att även näringslivet gör sin insats på detta område. I ett tidigare anförande har jag sagt att man i en utredning bör undersöka möjligheten att samordna, så att de rika länderna — vi räknas ju bland de tio främsta i det sammanhanget — inte skall tjäna på verksamheten, utan att näringslivet skall ge u-länderna sin hjälp och sina tjänster. Herr Björk säger att mittenpartierna är i ett dilemma. Varför det, herr Björk? Verkligheten är den att under förra årets riksdag fastslog majoriteten en viss ram för den hjälp som vi skulle ge via SIDA till utvecklingsländerna. SIDA har projekterat i u-länder efter de riktlinjerna, och i dagens läge finns över huvud taget inte möjligheter att skaffa folk som kan projektera nya objekt för att hjälpa människor i u-länderna. När det sedan gäller de människor som håller på att dö av svält borde man även från herr Björks sida kunna gå så pass långt att man accepterade vår uppfattning om livsmedelsfonden.

Herr talman! Herr Björk upprepade i sitt senaste anförande att obundet bistånd är att föredra framför bundet. Det är precis vad vi har sagt i vår partimotion, och precis vad jag sade i mitt första anförande. Vi har inte olika meningar på den punkten. Sedan erkände herr Björk att det i vissa sammanhang kan vara bra att lämna ett bundet bistånd, och det är också precis vad jag har velat göra gällande. Vi tycks alltså vara överens i grund och botten. I den internationella debatten har jag ställt mig till höger, sade herr Björk. Jag är i och för sig inte det minsta generad över att stå till höger. Men hur det kan sägas att man står till höger därför att man diskuterar vilka lånevillkor som kan vara de fördelaktigaste för det totala biståndet — det begriper jag egentligen inte. Man kan ha olika meningar, och man kan i varje fall fullgöra goda syften genom att diskutera vilka framgångsvägar som skulle kunna vara de bästa. Får jag bara säga några ord också om vietnamhjälpen. Det gäller för oss i stor utsträckning en planeringsfråga. Man har fått intrycket, inte minst av regeringens framträdanden i detta sammanhang, att det är fråga om en betydande hjälpinsats i Vietnam när kriget där slutar. Nu är u-hjälp inte bara en fråga om någon årlig justering av budgetmässiga bidrag på diverse utgiftstitlar, utan u-hjälpen måste innehålla långsiktiga åtaganden från givarlandet. Om man skall kunna avkräva utvecklingsländerna en effektiv planering och en effektiv programmering av deras verksamhet, måste de kunna lita på planmässighet och uthållighet också från biståndsländerna. Kan detta förenas med en biståndsverksamhet som plötsligt omdirigeras i stor utsträckning till Vietnam? Vi tycker inte det. Därför anser vi att den enda rimliga uppläggningen är den som man ursprungligen tänkt sig, åtminstone enligt vårt sätt att se, nämligen ett extra bidrag när den dagen blir aktuell.

Herr talman! Herr Dahléns förvirring ökar med varje inlägg. Nu citerar han något uttalande om Vietnam ur förra årets utlåtande, ett uttalande som jag inte känns vid och som inte alls ingick i vad jag läste upp tidigare. Jag är inte författare till de där raderna. Det måtte väl vara hämtat ur något som vi alla var överens om den gången. Sedan är ju herr Dahléns upprördhet i fråga om mina uttalanden om näringslivet en aning märklig. På den här punkten råkar jag ha manuskript. Jag kan alltså citera vad jag sade: »Folkpartiet och centern markerar ett litet avstånd från socialdemokraterna genom att på enstaka punkter framföra förslag, som i högre grad än propositionen skulle gynna det svenska näringslivet. I praktiken är väl skillnaderna inte stora, men nyansen kan observeras. Socialdemokraterna är inte generellt motståndare till privata investeringar i u-länderna, men menar att dessa frågor bör prövas med mera kritiskt allvar än vad oppositionen förefaller benägen till.» Inte är det jag, herr Dahlén, som försöker blåsa upp någon storm i den frågan. Jag har stor förståelse för professor Lindbecks kritiska synpunkter på en del av de här mycket primitiva vulgärmarxistiska inläggen i dagens debatt. I detta sammanhang skall jag passa på att rätta herr Dahlén på en annan punkt. Han konstruerar en motsättning i fråga om systemet för investeringsgarantin. Vad herr Dahlén och andra sade förra året om detta system var att riksdagen borde godkänna de i statsrådsprotokollet förordade riktlinjerna för statliga garantier för investeringar i u-länder, dock med den ändringen att sådana garantier i princip skall kunna avse alla u-länder. Stridsfrågan gällde således inte systemet, utan endast länderbegränsningen. Jag har påpekat att begränsningen dock var ganska mjuk. De länder som berörs omfattar ju hälften av tredje världens befolkning. Till herr Sundins uppbyggelse i fråga om världssvälten skall jag läsa upp vad laborator Odd Guldbrandsen har att säga om detta problem i den flera gånger citerade boken. Han säger att bistånd av ännu mera tveksamt slag är regelbundna hjälpsändningar av livsmedel. Dessa kommer nämligen att konkurrera med den inhemska produktionen, pressa prisnivån och därmed bromsa den ekonomiska utvecklingen. De amerikanska vetesändningarna till Indien har i viss mån haft sådana verkningar. Den diskussion som förs i Sverige och en rad andra västeuropeiska länder om att överskotten som regleras fram i dessa länder borde sändas till u-länderna är av dessa skäl verklighetsfrämmande. Inte ens då den ekonomiska utvecklingen i ett jordbruksbetonat u-land kommit så långt, att det finns en stor avsättningsmarknad bland den icke jordbrukande befolkningen, försvinner risken för utvecklingshämmande verkningar av hjälpsändningar. Slutligen vill herr Virgin inte förstå på vilket sätt han står till höger i fråga om kreditvillkoren till u-länderna. Jag tyckte annars att saken var tämligen uppenbar. Det är överallt de mest konservativa grupperna som förordar en politik av det slag som herr Virgin nu uttrycker vissa sympatier för. Det är nytänkarna, det är de mer eller mindre radikala ekonomerna över hela fältet som tvärtom vill ha en ytterligare uppmjukning av krediterna till u-länderna.

Herr talman! Låt mig först konstatera att herr Björk kan vara fader också till konstruerande av sådant som inte är verkligt i olika sammanhang. Fördenskull behöver vi inte underkänna herr Björk. Hans uttalanden får stå för hans egen räkning. När jag här har talat om svälten är det faktiskt fråga om verklighet. Det kan vi förvissa oss om genom exempel vi kan ta del av från praktiskt taget vilken del av jorden som helst. Jag skall, herr talman, fatta mig mycket kort och endast vända mig till herr Björk för att påminna honom om vad han skrev under förra året beträffande detta problem.

Jag upprepar därför min fråga: Vill herr Björk att människorna i ännu större utsträckning i dessa länder skall få fortsätta att svälta?

Herr talman! Jag skall börja med att helt kort uttrycka min tillfredsställelse med att statsutskottet så välvilligt behandlat den motion som har fru Lindström som första namn och fröken Mattson och mig som medmotionärer i denna kammare och där vi velat få till stånd en bättre tingens ordning och en rationellare tillväxttakt i u-hjälpsanslagens utveckling. I anslutning till våra förslag i den motionen, som anknyter till liknande förslag vid förra årets riksdag, har utskottet föreslagit riksdagen att ge Kungl. Maj:t till känna vad som där anförts. Men det var inte orsaken till att jag begärde ordet. Det var för att i denna uhjälpsdebatt, som ju i viss mån skiljer sig från tidigare års mera känsloladdade Övningar, ta upp några synpunkter ur motionerna. Här har talats mycket om världssvält, om försörjningsfrågor och stora åtaganden från vårt folks sida. Jag skulle våga påstå att just i dag utgörs den största försörjningsfrågan liksom också den största flyktingfrågan i något enskilt område av de problem som uppstått genom den nigerianska konflikten. I fråga om hjälpen till dem som drabbats i såväl utbrytarstaten Biafra som federationen Nigeria säger statsutskottet inte mycket i sitt utlåtande. Man hänvisar till utrikesutskottets utlåtande nr 1, som har behandlat vissa yrkanden men som enligt utskottets skrivning också anses täcka även de frågor som kan vara aktuella här. Det kan vara anledning att påminna om vad utrikesutskottet säger i sitt utlåtande nr 1, eftersom det hänt väldigt mycket i riksdagen sedan dess och det med andra ord finns mycket att lägga på minnet. Så här sade utskottet: »Det är enligt utskottet synnerligen angeläget att Sverige på ett effektivt sätt stöder alla realistiska strävanden att öka hjälpen till den nödlidande civila befolkningen i Biafra-regionen. Utskottet utgår från att regeringen, i enlighet med i riksdagen gjorda uttalanden från dess sida, kommer att i samråd med de svenska hjälporganisationerna fortlöpande och positivt bedöma framställningar om bidrag av statsmedel. En förutsättning för ett effektivt stöd är att hjälpinsatserna från samtliga givarländer och hjälporganisationer samordnas. Utskottet finner det angeläget att regeringen tar de initiativ som är möjliga för att, på det internationella såväl som på det nordiska och natio nella planet, åstadkomma en sådan koordination av hjälpinsatserna.» Så långt utskottet, vars skrivning fick riksdagens bifall. Vad innebär nu detta? Stora insatser har gjorts under mycket svåra förhållanden för den lidande befolkningen i Nigeria. Stora insatser krävs både nu under de alltjämt fortgående krigshandlingarna och under lång tid efter det att eventuell vapenvila har inträtt. Utskottets skrivning innebär ett ansvar för att följa upp internationella engagemang; det innebär ett ansvar för att ta initiativ på internationellt och nordiskt plan, vilket också skett. Men det innebär också ett tvång att vidta åtgärder och initiativ även på det nationella planet. Jag vill att kammaren skall ha i åtanke att Sverige gör en enastående insats på det personella planet i Biafra. Men de uppoffringar som våra medborgare här hemma och våra arbetare ute på fältet har gjort skall inte förleda oss att tro att vi bär det tyngsta ekonomiska lasset i denna hjälpinsats. Formellt har vi inte gjort några stora långsiktiga utfästelser. De utfästelser som har gjorts har dock infriats. I dag har utrikesministern i andra kammaren offentliggjort att Sverige har bundit sig för ytterligare en insats på sju miljoner kronor för den återstående tiden av detta budgetår. Att man inte kan binda sig för längre tidsperioder beror givetvis bl.a. på att vi inte har någon som helst möjlighet att bedöma konfliktens varaktighet. Vi har i dag inte ens särskilt stora möjligheter att bedöma det slutliga hjälpbehovets storlek när en gång freden har återvänt till Nigeria. Men vad vi vet i dag är att kriget inte tar slut snart. Vi vet också att hungersnöden återigen står för dörren i Biafra, att hjälpbehovet kommer att kvarstå under lång tid — kanske sex, kanske nio månader efter ett krigsslut — och att även avvecklingsperioden för detta hjälpprogram kommer att kosta pengar. Det innebär att både för innevarande budgetår och för det komman de måste betydande belopp från biståndssektorn avdelas för Röda Korsverksamhet och liknande hjälpverksamhet i Biafra. Klara och snabba besked måste lämnas både för att planeringen skall kunna ske med tillförsikt och för att inga avbrott eller nedskärningar skall drabba hjälpen vid en kritisk tidpunkt. Jag vill till sist framhålla att våra insatser hittills inte har varit sådana att vi självklart måste avvakta andra staters initiativ. Tvärtom kan våra initiativ i dag få stort inflytande på såväl generösare som mer försiktiga bidragsgivare än vi. Låt oss hoppas att Sveriges hjälpinsats skall ha en positiv verkan. Lidandena i Biafra utgör redan nu ett tillräckligt skäl för ett helhjärtat engagemang.

Herr talman! I dag när människan rusar mot månen är det ändå jorden och dess befolkning vi måste ägna vår uppmärksamhet. Nästa år går vi in i det s.k. andra utvecklingsdecenniet, och det kan ge anledning till några reflexioner kring det förflutna och framtiden. Kan vi känna oss nöjda med den nuvarande ökningstakten, eller bör situationen ute i världen mana oss till större ansträngningar, allvarligare satsning? Vågar vi tro på en dräglig framtid för jordens växande befolkning? Forskare har målat upp för oss olika teorier om hur världen kommer att se ut omkring år 2000. En del skrämmer oss med katastrofteorier om den våldsamma befolkningsexplosionen och en växande världshunger. Andra visar att utvecklingen kanske kan bemästras, om än med oerhörda ansträngningar. Vad gagnar oss mest? Jag tror att katastrofteorier kan förlama vår vilja, medan en försiktig optimism beträffande våra möjligheter att styra utvecklingen ger oss kraft till förnyade ansträngningar. För den som gärna vill tro att världens framtida öde i någon mån kan for mas av oss själva är det uppmuntrande att läsa en nyutkommen skrift, Overcoming world hunger, redigerad av USA:s nuvarande jordbruksminister Clifford Hardin. Han har själv skrivit inledningskapitlet, som bär rubriken »Nytt hopp för mänskligheten». Sedan följer en uppsats om befolkningsutveckling och tre uppsatser om jordens livsmedelsförsörjning, skrivna av olika framstående experter. Ingen går förbi de oerhörda svårigheter som väntar, de bakslag som kan förutses, men grundtonen av försiktig optimism är gemensam för dem alla. Och förhoppningarna grundas framför allt på de resultat som man har uppnått under 1960-talets senare hälft. Hungersnöd har varit mänsklighetens följeslagare under hela dess historia. En rapport från Nanking-universitetet nämner att man i Kina under drygt 2 000 år har haft hungersnöd 1828 gånger. Vår generation skulle i själva verket vara den första som kunnat förhindra uppkomsten av sådana katastrofer, åtminstone under fredliga förhållanden. När det gäller jordbrukets möjligheter att tillfredsställa framtidens behov är det ju framför allt de lyckade försöken att framställa härdigare ris och vete som väcker förhoppningar. I Mexiko har man lyckats öka produktionen av vete, majs och potatis så att man nu har överskott, trots att befolkningen under den tid som gått sedan försöken påbörjades har fördubblats. Men alla åtgärder för att höja produktionen av livsmedel måste kombineras med en mycket större satsning på familjeplanering. För att få fram enklare, billigare och mer tillförlitliga metoder krävs framför allt mer forskning. Denna forskning, säger författarna till den skrift jag här har relaterat några tankar ur, måste under det närmaste decenniet bedrivas i laboratorier och vid sjukhus i i-länderna, där de vetenskapliga resurserna finns. Så småningom kan det emellertid också växa fram sådan forskning i utvecklingsländerna. Jag har relativt utförligt uppehållit mig vid några av grundtankarna i den nyutkomna amerikanska skrift som jag nämnde i början av mitt anförande, och jag har gjort det därför att den ton av behärskad optimism som där är genomgående tycks mig vara en god bakgrund för vår fortsatta planering. Jag kommer sedan över till några reservationer, fogade till statsutskottets utlåtande. Betydelsen av familjeplanering har jag redan nämnt. Vår insats här har varit hedervärd, men den kunde — om regeringen hade satsat hårdare — varit beundransvärd. Vi har ju de vetenskapliga resurser som krävs för en ökad forskning. En sådan forskning av tvärvetenskaplig natur skulle bäst främjas, anser reservanterna, om man upprättade ett särskilt familjeplaneringsinstitut, fristående från SIDA. Självfallet skulle ett sådant institut fungera som rådgivare till SIDA och förutom forskning också handha utbildning av svensk och utländsk expertis i befolkningsfrågor. Utskottets majoritet har inte velat biträda förslaget om ett familjeplaneringsinstitut utan hänvisat till förslaget om inrättande av ett forskningsråd vid karolinska institutet. Vi anser detta vara ett steg på vägen, men inte tillräckligt. Det heter också i det här utlåtandet: » Utskottet vill även erinra om att förberedelser pågår för att i samarbete med andra bidragsgivare bygga upp ett familjeplaneringsinstitut i ett u-land.» Det har sagts under hand att »andra bidragsgivare» skulle avse Ford Foundation och »u-landet» Pakistan. Men uttrycket »utskottet vill erinra om» brukar väl antyda att information tidigare har meddelats riksdagen. Men var och när detta skulle ha skett är mig helt obekant, och jag skulle vara tacksam om utskottets talesman kunde upplysa mig om detta. Jag kommer med det anförda att yrka bifall till reservation 9 men måste samtidigt, herr talman, be att få ta kammarens uppmärksamhet i anspråk ytterligare några minuter. Det gäller ett särskilt yttrande av samtliga borgerliga ledamöter rörande bidrag till enskilda svenska organisationers biståndsverksamhet. Det rör sig här om de enastående insatser som görs av missionen och de humanitära organisationerna. Den erfarenhet av praktiskt arbete ute på fältet och det starka personliga engagemang som präglar dessa sammanslutningar är ett ovärderligt inslag i vårt biståndsarbete. Och de frivilliga bidrag, som har samlats in till detta arbete, har skänkts av en stor del av svenska folket, som har trott på detta slag av arbete i u-länderna. För många av dessa bidragsgivare ter det sig säkert ytterst förvånande att det statliga bidraget till detta ändamål är oförändrat sedan förra året och så lågt som 7 miljoner. Enligt ett pressmeddelande från SIDA i februari förelåg ansökningar vilkas totalbelopp uppgick till 16 miljoner kronor.

SIDA har den 9 augusti 1968 fastställt de krav som tills vidare skall gälla. De principer, står det i de allmänna riktlinjerna, som är vägledande för SIDA:s beslut i här avsedda ärenden, är väsentligen desamma som är avgörande för beslut om direkta statliga biståndsinsatser. Insatsen bör därför bl.a. bidra till ekonomisk tillväxt och social utveckling i mottagarlandet. Här reser sig naturligtvis svårigheter. De humanitära organisationerna ser väl inte i första hand till den ekonomiska utvecklingen i u-landet utan till möj ligheten att hjälpa människor i nöd. Insatserna bör också göras i något av våra s.k. huvudmottagarländer eller där Sverige i övrigt har goda möjligheter att följa de enskilda organisationernas arbete. Alltså ytterligare en inskränkning. När det gäller bidragsformerna kan startbidrag utgå till täckande av vissa typer av driftskostnader under ett klart definierat inledningsskede. Om det inledande skedet omfattar mer än ett budgetår, skall bidraget vara tidsmässigt fallande. Och slutligen: Bidrag till kostnader utöver startbidraget lämnas i princip ej av SIDA. Det rör sig alltså om högst betydande inskränkningar i de humanitära organisationernas möjligheter att få bidrag till sina u-landsprojekt. Måste fordringarna verkligen vara så stränga? Borde inte staten i detta fall vara mer generös, när det som här gäller organisationer med lång erfarenhet av väl vitsordat arbete i mänsklighetens tjänst? De låga, anmärkningsvärt låga administrationskostnader, som t.ex. missionen uppvisar, borde väl vara motiv för ett högre bidrag. Jag hoppas alltså, att den uppskattning av enskilda organisationers insatser som har kommit till uttryck i det särskilda yttrandet från de borgerliga ledamöterna i statsutskottet skall föranleda SIDA att införa vissa lättnader i de nya bestämmelserna. Låt mig till sist, herr talman, få uttrycka den förhoppningen, att ett allt starkare engagemang inom den allmänna opinionen för hjälp åt u-länderna skall göra det möjligt för oss att betydligt öka våra insatser. Låt oss göra det möjligt genom stöd åt insatser av olika slag, genom staten och näringslivet och genom de frivilliga organisationerna. Jag vill gärna sluta med att citera vad en talare i Canadas parlament yttrade under en av debatterna om u-hjälpen där borta: »Vi kan inte bygga en ö av välstånd och stabilitet i ett hav av elände.»

Herr talman! Fru Diesen frågade mig, hur utskottsmajoriteten kunde använda uttrycket »erinrar om» i fråga om en sak som tidigare inte blivit anmäld. Fru Diesen vet precis lika väl som jag under vilka förhållanden statsutskottets första avdelning tvingats arbeta, och det är snarast förvånande att vi i jäktet inte råkat ut för flera små stilblommor av detta slag. Det är mycket möjligt att saken tidigare inte har anmälts. När fru Diesen å sin sida helt frankt förklarar apropå förslaget om ett familjeplaneringsinstitut att vi har de vetenskapliga resurser som krävs för en ökad forskning såsom grundval för ett sådant institut, tror jag nog att hon var en aning oförsiktig. Det råder verkligen ingen uppsjö på framstående forskare här i landet på detta område, och det är en av flera invändningar mot denna tanke på ett institut i Sverige. När fru Diesen vidare säger att tanken på ett internationellt forskningsråd är ett steg på vägen men inte tillräckligt, misstänker jag att det tvärtom förhåller sig så att ett sådant internationellt forskningsråd, om det skulle komma till stånd, bör kunna bli av väsentligt större betydelse än detta familjeplaneringsinstitut som högern har förälskat sig i. Vad gäller bidragen till de frivilliga organisationerna väntade man väl med spänning efter fru Diesens klagan över SIDA:s stränga villkor att hon slutligen skulle yrka bifall till en reservation i denna fråga. Så blev dock inte fallet, eftersom ingen sådan reservation föreligger.

Herr talman! Min utskottskollega Kaj Björk har fört utskottets talan, och jag skall bara gå in från sidan med några fria reflexioner, huvudsakligen berörande den allmänna tendensen i u-landsdebatten. För att ursäkta mig inför mina riksdagskamrater för att jag tar tid i anspråk för detta ber jag att få anmäla att mina reflexioner skall bli korta. Den statsutskottsavdelning som jag har nöjet att tillhöra har som bekant två debattfrågor på sin föredragningslista: försvaret och u-hjälpen, varför jag särskilt uppmärksamt följt dessa två frågor i den allmänna debatten. Tidigare förvånades jag över hur lika varandra många av de största entusiasterna på dessa två samhällsområden argumenterar, trots att det inte sällan är människor som i andra frågor står på varandra rakt motsatta flyglar. Båda grupperna målar ofta en så mörk »hotbild» att de frammanar resignation i stället för att vinna eftersträvat gehör för sina synpunkter. Man börjar kanske vakna till insikt om detta nu. Jag hoppas faktiskt att ett tyvärr osignerat upprop om stöd till Kuba, som en kollega fick utanför riksdagshuset i morse och som just framhåller framstegen i landet, inte är en tillfällig företeelse. Jag förstår mycket bra hur det motsatta sättet att argumentera har uppkommit. Människor som har varit uppfyllda av den hedervärda och riktiga ambitionen att öka vår u-hjälp har tyckt sig möta likgiltighet och sökt väcka intresse genom att så drastiskt som möjligt beskriva nöden. Jag tror, precis som fru Diesen nyss, att det är nödvändigt att som motvikt mot den hopplöshetskänsla som lätt följer av ett sådant framställningssätt fästa uppmärksamheten på den utvecklingsvilja som finns i många utvecklingsländer. Låt mig bara kort nämna några hoppingivande intryck från de så förkättrade utskottsresorna i u-länder. I Tanzania har man till exempel progressiva utbildningsplaner. På 1980-talet skall folkundervisningen vara allmän, vilket ju innebär att analfabetismens avskaffande ligger inom räckhåll — skall vi säga fram emot sekelskiftet. Det är ingen låg utvecklingstakt, om man jämför med den tid vi har haft på oss sedan Engelbrekts och Gustav Vasas dagar, och det är ju på det stadiet ett u-land i långa stycken står i dag. Tanzaniaexemplet är inte fristående. Det är inte ovanligt att u-länder anslår upp emot fjärdedelen av sin statsbudget till utbildningsändamål. Det är alltså mer än vad vi gör, trots att utbildningsfrågorna är så prioriterade i vårt land. På Indiska halvön är som bekant överbefolkningen ett av de allra största problemen. Men både Indien och Pakistan satsar hårt på familjeplanering, och i detta arbetar svenska insatser. Var man än rör sig i dessa länder ser man affisehen med den lyckliga familjen bestående av far, mor och två barn. Många insatser av praktisk natur görs ju på det här området. , Inom livsmedelssektorn tas krafttag — och inte utan resultat. Den pakistanska statens jordbruksexpert, den norskfödde professorn Aresvik, redovisade för oss sin uppfattning att i detta land livsmedelsbristen genom konstgödsling, vattenreglering, nya sädessorter och nya brukningsmetoder inom ett fåtal år skall vara förbytt i avsättningssvårigheter. Jag vet att vad jag berättar om är ljusa fält i en rätt mörk bild, men de ljusa fläckarna är tillräckligt stora för att verifiera att utvecklingen är på väg. Detta i sin tur gör det meningsfullt att hjälpa. Om vi bara »socialhjälpsmässigt» skulle lindra nöd, betydde våra insatser inte mycket. Låt vara att våra resurser är betydande och vår kapacitet hög, inte minst på det tekniska området, men vi är ändå bara ett åttamiljonersfolk, vilket inte är mycket om man ställer det i relation till de 700 miljoner som bor bara i det hörn av u-världen som Indiska halvön utgör. Resonemanget om att vi hjälper för vår egen trygghets skull lämnar jag därhän. Dels tycker jag att det är ett väldigt sofistikerat resonemang, dels räcker det för mig med att vi skall hjälpa därför att det är rätt att göra så. Resonemanget om u-hjälp som någon form av böter för kollektivskuld har, som väl är, försvunnit. Det var på den tiden det resonemanget var förhärskande som vi gjorde våra misstag. Kunde nu också den fruktlösa trätan om några procent mer eller mindre i ökningstakt försvinna, kunde vi verkligen skuldra vid skuldra hjälpas åt att finna de bästa och mest effektiva formerna för vår utvecklingshjälp! Med »vår» hjälp menar jag både statens och organisationernas insatser. Näringslivets insatser är inte heller att förakta, trots att de ju inte är avsedda som hjälp. I det avseendet beundrar jag faktiskt de näringslivsföreträdare som vi träffade på vår senare resa och som ärligt sade: Vad vi gör är inte avsett som u-hjälp, utan vi är här för att tjä na pengar. Att vi dessutom bidrar till att utveckla länderna är en annan sak. — Det är en hederlighet ute på fältet, som jag tycker att man har anledning att respektera. Kanske det rent av går att finna kombinationsformer som inte behöver vara stötande. I en motion utvecklar några socialdemokrater — utan att vara negativt inställda till en med avseende på inpassningen i värdlandets utvecklingsmönster kontrollerad traditionell företagsetablering — synpunkter på en annan form av näringspolitisk satsning. Enligt detta synsätt, som utvecklas i motionen, skulle biståndet till industrialisering av utvecklingsländerna inte inskränkas till att stimulera till investeringar som baseras på rena lönsamhetsbedömningar. Skulle i dessa fall investeringsgarantisystemet inte erbjuda tillräcklig stimulans för privata investerare, bör andra vägar prövas inom ramen för det mellanstatliga samarbetet. Bidrag till konsumentoch producentkooperativ företagsamhet är en väg som i större utsträckning kunde användas även för industriell verksamhet. På detta område kan både expertis och andra resurser säkerligen mobiliseras inom den kooperativa rörelsen i vårt land. En annan väg är uppbyggande av statliga företag, antingen i helstatlig form eller med hjälp av statsunderstödda utvecklingsbolag. Båda dessa företagsformer finns företrädda i prioritetsländerna, och deras brist på kapital och experter är väl känd. Det svenska tekniska och finansiella biståndet skulle enligt vår mening kunna göra stor nytta i mottagarländerna om det kanaliserades till sådana inhemska industrialiseringsprojekt som här avses, inte minst därigenom att de skulle utgöra en värdefull motvikt till de utlandsfinansierade privata investeringarna i dessa länder. Bland de positiva intrycken borde jag kanske när jag var inne på det avsnittet ha nämnt intresset för kooperation och i samband därmed min beundran för den svenska konsumentoch producent Andra svenska frivilliginsatser är också hedervärda. En särställning intar missionen, som fanns på plats långt innan u-hjälp var populärt. Men även andra organisationer är berömvärda; fackföreningsrörelsen, folkbildningsorganisationerna, ungdomsorganisationerna och hjälporganisationen Svalorna, för att nämna ytterligare en organisation som arbetar på det humanitära området. Naturligtvis är mycket av frivilligorganisationernas arbete »småföretagsamhet» i hjälpverksamhet, men de som gör något större själva får kritisera dem för detta. Jag gör det inte. Till utskottsutlåtandet är fogat ett särskilt yttrande som jag faktiskt inte blev riktigt klok på när jag läste det. Jag förstår det litet bättre efter fru Diesens inlägg i kammaren för en liten stund sedan. Det ligger tydligen mera i en mening än jag kunde upptäcka vid läsningen. Det här särskilda yttrandet är övertecknat av de borgerliga men är, möjligen med undantag för den mening som talar om mindre restriktiva regler, så allmänt och riktigt uttryckt att vem som helst kan instämma. Det säger nämligen att frivilligorganisationerna gör ett bra arbete och bör få stöd. Det får de också i erforderlig utsträckning i den mån deras insatser syftar till nyttigt utvecklingsarbete. Herr talman! Detta har inte varit ett debattinlägg så till vida att det har sökt motsättningar. Syftet har inte varit detta. När det gäller att avhjälpa nöd måste det vara riktigt att försöka samsas i så stor utsträckning som möjligt om tagen.

Herr talman! Blev 1960-talet ett uppvaknandets decennium för u-landsbiståndet? Decenniets första år hade Sverige en statlig u-hjälp på 20,9 miljoner kronor. I dag skall vi besluta om hur vi kommer att gå ut ur årtiondet, Beloppet är 30 gånger större. Det kan alltså tyc kas att 1960-talet var decenniet när vi vaknade. Jag tror att det är fullt lika berättigat att säga — och många upplever det säkert så — att det blev ett besvikelsens årtionde i fråga om u-landsbistånd. Besvikelsen har sin grund däri att vi hade lovat mycket mera. Vi går ut ur detta årtionde med ett bistånd på 0,4 procent av nationalprodukten eller något mera, Vi hade ett tag för oss att vi skulle gå ut ur årtiondet med ett bistånd på omkring 1 procent. Vi var ganska högtidliga när vi sade detta. Vi knöt an till Förenta nationerna, som hade vädjat till de rika staterna, dit Sverige ju i nästan extrem utsträckning hör, att göra detta årtionde till ett utvecklingsdecennium. Som ett första mål skulle gälla ett bistånd utgörande 1 procent av nationalprodukten. Sverige sade ja. Det är nu sju år sedan propositionen framlades, så viktig att den undertecknades av statsministern själv. Den antogs enhälligt av riksdagen, och man lovade att försöka nå det uppsatta målet snarast möjligt. Det har på sina håll diskuterats om det var ett absolut löfte för 1960-talet, men läser man propositionen och utskottsutlåtandet eller tar del av debatten i och utanför riksdagen är det alldeles tydligt att omkring den tid vi nu befinner oss i skulle målet vara uppnått. Ökningen det år löftet lades fram var 0,1 procent. Det talades om fortsatta ökningar, som kunde vara större eller mindre beroende på konjunktur ete, Det finns ingen anledning att tro att det fanns några ledamöter i detta hus som då menade att vi inte skulle nå ungefär till enprocentsnivån vid detta årtiondes slut. Det allvarliga är naturligtvis också att många andra länder har handlat på liknande sätt. Man hade viljan och önskan att nå till det uppsatta målet, men man gjorde inte det i verkligheten. Det finns väl en i detta land som mer än någon annan måste känna hur det gick till. Vi har hört henne i dag. Fru Lindströms anförande hör verkligen till det som förtjänar att spridas i vida kret sar — för u-landsbiståndets skull men även för att höja anseendet hos politiken och hos det parlamentariska livet. Fru Lindström har i dag och tidigare visat att det är mycket lätt att säga att vi vill och skall göra detta, men vi skjuter det litet på framtiden, Vi ger inte fullt så mycket nu, utan vi ger i stället litet mer i morgon. Då kommer vi nämligen att tjäna mycket mer än i dag. Tanken att man skall få över i plånboken i morgon och att det skall vara så mycket lättare att ge då gäller naturligtvis alltid. I morgon tror vi på i övermorgon. Om vi skall bedöma ett årtionde är det därför inte de löften som gavs för framtiden utan vad som verkligen gjordes under det årtionde som skall tas med i bilden. Varför har u-landshjälpen inte fått den ökning man hade hoppats på, och varför har den i flera länder rent av stagnerat? Vår förmåga att hjälpa var obestridlig, hette det i propositionen 1962. Man kan säga i efterhand att vår förmåga — nu när vi kan överblicka decenniet — snarast var större än den tedde sig 1962. Fram till mitten av 1960 talet fick vi en produktionsökning som var större än man reellt hade räknat med. Möjligheterna att avstå skulle alltså också ha blivit större. Under den senare delen av årtiondet fick vi en konjunkturnedgång, och det är en allmänt accepterad tanke att i ett läge när vi inte utnyttjar alla resurser är det lätt och bra att satsa mer än annars på offentliga ting för att sätta fart på det ekonomiska livet. En del av u-landsbiståndet passar in i en sådan politik. Mot detta står självfallet att valutaproblemet blivit svårare än man föreställde sig den gången. Det är väl valutasituationen som de flesta länder hänvisar till när de vill finna en anledning till att de inte gjort vad de lovade Förenta Nationerna. Vad beror det då på att åtskilliga länder har valutaproblem? Det beror på att dessa rika länder gör av med mer än sina egna resurser. Någon måste betala, och det blir lätt så att de fattiga får betala därför att de rika levde över sina tillgångar. Detta har man också i UNGTAD-sammanhang och annars påmint de rika länderna om. Det reella är naturligtvis inte bara det som bokförs över budgeten som bistånd. Handelspolitiken svarar för mycket. Det har visats att sänkningen av priserna på de produkter som u-länderna sålt till oss länge motsvarade mer än vad vi gav i u-landsbistånd. Man kan säga att u-länderna hade givit oss mer av sitt än vi hade givit av vårt till dem. Alla riktningar i detta hus vill öka ulandsbiståndet. Men det är så lätt att hitta argument emot. Ekonomin är självfallet viktigast. Länge trodde man att ulandsbiståndet belastar vår betalningsbalans, att det »till sista öret» innebär utgifter som tär på valutareserven. Ekonomerna har senare visat oss att vårt ulandsbistånd snarast haft en positiv effekt på vår valutareserv. Vi har snarast fått tillbaka mer än vad vi har givit. Det finns ingenting som tyder på att ulandsbistånd i något av de europeiska länderna skulle innebära en större belastning på valutareserven än låt oss säga motsvarande belopp för privat konsumtion i dessa länder. Det är så mycket som kommer tillbaka till det egna landet. Administrationen sker hemma, folk från det egna landet reser ut, man använder materiel producerad i det egna landet. I den i dag ofta åberopade boken U hjälp i utveckling? säger professor Kragh att en uppbromsning av u-hjälpen kan förefalla vara en särskilt effektiv och omedelbart verkande åtgärd för att sluta ett gap i betalningsbalansen. »Politiskt sett är den också lätthanterlig i den meningen att den i regel inte berör det ekonomiska intresset hos någon organiserad grupp.» Men han visar också att belastningen inte är högre för ulandsbistånd än mycket annat som vi har för oss. Statsfinansiellt innebär en ökning av u-landsbiståndet med någon promille om året att vi tar i anspråk ett par pro cent av den årliga resursökningen. även detta är mycket marginella ting. Hela detta gap skulle inte vara större än att det motsvaras av relativt måttliga variationer i ökningstakten för t.ex. den offentliga konsumtionen, säger professor Kragh. Det är klart att det alltid gäller en avvägning. Men om vi säger att våra u-landsinsatser prioriteras högt, går det inte att hävda att ekonomin hindrar samtidigt som resurserna ökar. En invändning som förekommer ganska ofta är att opinionen inte är mogen. Man kan diskutera hur mycket av avantgarde riksdagen är och kan vara. År 1962 fattade riksdagen ett beslut som kanske inte omfattades av så stor del av landets befolkning, men den del som låg bakom det var ytterligt engagerad. Men när vi har förverkligat så litet av vad vi lovade, har väl riksdagen närmat sig en opinion som skulle vilja vara mera tillbakahållande. Nu visar opinionstester och annat att opinionen för u-landsbistånd har ökat och ökar praktiskt taget år från år i landet. Biståndet har också ökat. Det råder knappast något klart samband mellan dessa saker på så sätt att ökat bistånd innebär att flera motsätter sig biståndet. Undersökningar visar också att de människor som har en känsla av att vi ger för mycket i detta land i allmänhet har mycket vaga begrepp om hur mycket vi ger. Bland dem som gör sig gällande i tidningarnas insändarspalter heter det vanligen att vi inte kan ge så mycket mera, därför att vi redan ger så mycket. Det är inte rimligt att detta lilla land skall göra mer än alla andra länder. Varför skall vi ensamma ta på oss hela världens frälsning? Dessa människor har en känsla av att så stora delar av ökningen av våra resurser går till ulandsbistånd att det blir så litet kvar till oss andra. De kan inte föreställa sig att det är en å två procent av vår årliga välståndsökning som vi avstår och att totalsumman fortfarande bara är några få promille. Jag tycker inte att man skall klandra dessa människor, ty de har i närmare tio år hört från oss alla som verkat politiskt att u-landsfrågan är viktig, att Sverige skall hjälpa och att vi har ett ansvar. Det är klart att dessa människor då lätt tror att vi ger väldigt mycket när politikerna så ofta talar om biståndet. Ur den synpunkten är det olyckligt om vi säger att Sverige ger mycket; säger vi att vi svingar välfyllda bägare över världen kan det inte annat än öka felsynen hos de människor som tror att Sverige ger väldigt mycket. Vi skall naturligtvis inte nedvärdera, men vi skall omtala sådana enkla fakta som att vi är ett av världens rikaste länder men att vi ger klart mindre än genomsnittet bland de industrialiserade länderna. Vi skall visa hur litet biståndet betyder i förhållande till våra totala resurser och att det är bara en mycket liten del av ökningen. En stor del av aversionen mot u-landsbiståndet bottnar i att människor tror att vi avstår en ytterligt stor del av våra resurser för detta ändamål. Det är sakligt angeläget att tala om för dem hur det i realiteten förhåller sig, och naturligtvis är det politiskt sett också en viktig upplysning. Nu kan man givetvis vara krass och säga att en sådan opinion i och för sig spelar en mycket liten roll, därför att ett parlamentariskt system fungerar på det sättet att opinioner, som inte företräds av politiska partier, inte har någon talan. Om politikerna hade följt det beslut vi fattade 1962, skulle denna opinion inte reagera på annat sätt än den nu har gjort. Frågeställningen är naturligtvis: Kan man tänka sig, vid en stark ökning av u-landsbiståndet, när vi kommer en bra bit över enprocentsmålet, att någon organiserad grupp direkt vädjar till fördomarna, vädjar till den brist på kunskap som finns? Då är vi självklart i en allvarlig situation. Därför, och i dagens läge, gäller det närmast att upplysa den minoritet i landet som själv rimligen måste ha obehag av att den har felaktiga föreställningar om u-landsbiståndet. Ett annat argument när man inte vill öka u-hjälpen är att hänvisa till effektiviteten. Man menar då att om vi ökar utvecklingsbiståndet hastigt hinner inte pengarna komma till en effektiv användning. Vi vet ju från vår egen hushållning att de första hundralapparna har en mycket bättre effekt än de följande. På u-landsområdet går det att hävda motsatsen. Ju mer man ger desto fler erfarenheter får man. Blir u-landsbiståndet mycket omfattande är det klart att det blir lättare att bedriva forskning om detta. Det blir angelägnare att undersöka hur resurserna används. Ju mer u-landsbistånd, desto större anledning har man att förmoda att erfarenheter kommer till nytta. Den stora effektivitetsvinsten ligger dock närmast på ett annat plan. Professor Gunnar Myrdal är väl den som främst hävdat tanken att ekonomisk utveckling både i utvecklade och i underutvecklade regioner är en form av kretslopp och ett slags kumulativ process. Det finns goda kretslopp i rika och utvecklade länder, därför att höga inkomster och hög utbildning lättare möjliggör ytterligare framsteg. Framsteg skapar i sig självt framsteg. Det motsatta förhållandet gäller för en underutvecklad region som alltså kommer in i ett ont kretslopp. Dålig utbildning skapar svårigheter för ökad produktion, låga inkomster blir följden, och så uppstår sjukdomar osv. Det dåliga skapar i sig något ännu sämre. Professor Myrdal menar här att om något positivt kan föras in i detta kretslopp förändras utvecklingen. Man kan börja med vad som helst. Bättre hälsa bidrar exempelvis till ökat arbete och detta till ökade inkomster, ökat sparande etc. En insats som lyckas mångdubblar sig själv. Processen blir självgenererande.

Ser man denna fråga i globalt perspektiv är det mycket möjligt att man finner att den effektivaste användningen, inte bara totalt sett utan beträffande varje insatt krona, av utvecklingsbiståndet skulle uppstå genom mångdubbelt större insatser. Den sista möjligheten att döva sitt samvete i detta avseende är att säga till sig själv att läget inte är så farligt som man trott, dvs. att man skaffar sig en mera optimistisk syn. Flera talare i dag har tagit upp tankegångar i den bok som blivit debattens följetong. Där säger en författare »att någon försämring av försörjningsläget i u-länderna knappast förestår, allra minst någon världssvält». Vi har fått många positiva och oväntade rapporter om förbättringar, t.ex. det klart förbättrade utsädet som har medfört en betydligt ljusare syn i bl.a. Pakistan och Indien. Då kan vi naturligtvis frestas att antaga den uppfattningen att problemet tydligen inte är så stort som vi trodde och att behovet av våra insatser blivit mindre. Det rimliga är i stället att resonera på motsatt sätt. Om vi inte gör någonting nu kan det hända att respittiden som kanske är ett eller ett par årtionden också går utan att bli till nytta. Därmed förs länderna in i en situation av fortsatt svält. Skillnaden är bara att det nästa gång är så många hundra miljoner fler människor som är i detta läge. Ser vi detta som en respittid gäller det väl att använda den. Annars blir det som om vi skulle söka efter en man ute i öknen men kom på att han kanske hade ytterligare en flaska vatten på kamelen och att vi därför ville vänta med sökandet för att vara säkra på att han var hjälplös. Ett par tidigare talare har sagt att bilden inte är fullt så pessimistisk som många tror. De menade också att detta bör öka våra möjligheter att övertyga människor att våra hjälpinsatser är meningsfulla. Om man trodde att perspektivet var sådant att ingenting kun de rädda situationen är det naturligtvis svårt att få människor att göra reella insatser. Finns det emellertid möjligheter att åstadkomma någonting effektivt — och att det här landet tillsammans med andra rika länder har en chans att medverka till en utveckling i de fattiga länderna — så är det självklart att vi måste anta den utmaningen. 1960-talet har givit oss erfarenheter, inte bara om vad vi önskar utan också om varför vi inte uppfyller vad vi har lovat. 1970 talet har de kunskaperna från 1960-talet. Må det förvalta dem!

Herr talman! Jag skall inte ge mig ut på så djupt vatten som den ärade föregående talaren utan bara säga ett par ord om informationen kring u-landsfrågorna, som är av mycket stor betydelse och som jag väntat att någon under debatten skulle ha berört. Det är alltför många människor i vårt land som fortfarande saknar förutsättningar att se det angelägna i ulandsbiståndet. De saknar kunskaper om läget i världen och om våra möjligheter att bistå. Detta faktum gör att den svenska u-landsdebatten ibland, som vi nogsamt märker, präglas av osäkerhet och okunnighet. Det torde vara ofrånkomligt att väsentligt öka informationen både om situationen i u-länderna och om våra insatsmöjligheter av olika slag.

I en motion, som handlar just om ulandsinformationen, har vi motionärer föreslagit en kontinuerligt återkommande TV-kvart med information i den form som användes t.ex. i samband med upplysning om högertrafiken. Bakom denna kvalificerade verksamhet skulle stå en produktionsgrupp med representanter från SIDA, från missionen, från humanitära hjälporganisationer och från näringslivet. Utskottet har behandlat motionen och skriver med anledning av den att SIDA och Sveriges Radio har kontakt i fråga om informationsverksamhet och att vissa diskussioner pågår om möjligheten att öka u-landsinformationen via radio och TV. Jag kan bara hoppas att denna kontakt och dessa diskussioner mynnar ut i en verklig satsning på ökad information från TV:s sida och att denna kan ges t.ex. i den form som skisserats i vår motion, dvs. med så bred förankring av olika intressenter som möjligt. Jag tror det är viktigt att man gör så för att nå bästa möjliga effekt. Herr talman! Jag vill till sist bara instämma med fru Ulla Lindström när hon säger att Sverige under de närmaste åren har ett unikt tillfälle att visa den Övriga världen att man kan göra mera, mera än att hålla sig till de uppgjorda ritningarna för enprocentsmålet. Må det påståendet bli taget på allvar. måtte uttala, att regeringen borde taga initiativ till ökade humanitära insatser i Biafra och att statliga medel härför borde utlovas samt att initiativet skulle tagas i kontakt med övriga nordiska länder, att riksdagen måtte uttala sig för minst samma procentuella ökning av anslaget »Bidrag till enskilda organisationers biståndsverksamhet» som av den totala hjälpvolymen till utvecklingsländerna,

Herr talman! Den internationella unionen för bevarande av natur och naturresurser bildades 1948 på tillskyndan av UNESCO. Sverige är medlem i UNESCO, och såvitt jag vet höjdes ingen protest från vårt land mot att denna union kom till. Den har på naturvårdens område såväl nationellt som internationellt i alltmer ökande grad blivit erkänd som företrädare för en samhällsnyttig verksamhet av grundläggande betydelse. Naturvården har nu i en hel rad länder nått ett sådant stadium att det är nödvändigt att man ser ut över de nationella gränserna och i samarbete försöker lösa de många miljöproblemen som är av största betydelse för människans framtid. IUCN:s sedan ett årtionde erkända ledarskap inom den internationella na turvården har obestridligen varit vägledande för den i olika länder alltmer spridda uppfattningen om vikten av en på ekologisk och biologisk grund baserad naturvård. IUCN:s stora betydelse behöver jag knappast motivera ytterligare. Jag tror att den är så erkänd att det inte behöver talas mer om den. Jag vill endast nämna vilka som är medlemmar i denna organisation. Där är speciellt att observera i första hand de länder som ligger närmast till för oss. De europeiska medlemsstaterna är: Danmark, Finland, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Västtyskland, Italien, Luxemburg, Monaco och Nederländerna. Sedan finns det ytterligare en rad andra länder som jag vill nämna: Kambodja, Tsad, Dahomey, Equador, Etiopien, Elfenbenskusten, Kenya, Madagaskar, Marocko, Senegal, Sudan, Thailand, Venezuela, Sydvietnam och Zambia. Dessutom betalar Amerikas förenta stater och Frankrike full medlemsavgift utan att vara direkt anslutna till organisationen. Därutöver kan nämnas att 1968 sökte och fick också Kanada medlemskap i organisationen. Med dessa fakta som grund skulle man kunna tänka sig att allt talar för motionen. Men då får man läsa ett märkligt utskottsutlåtande. Det påminner mig rätt mycket om att man åker i ett tåg som närmar sig ett bestämt mål lugnt och säkert, men så tvärstannar tåget helt plötsligt. Man har kommit så långt i utskottsutlåtandet att man säger: »Ett medlemskap från statens sida skulle med hänsyn till den breda svenska opinionen i naturvårdsfrågor måhända ha tett sig naturligt...» Så gör man invändningar och kommer fram till ett avstyrkande, i varje fall för närvarande. Utskottets invändning är att det också finns andra organisationer som är medlemmar. Men dessa organisationer har bara en röst tillsammans i ett land. Det finns ett stort antal organisationer som är medlemmar, medan varje land har en röst. Efter vad jag inhämtat finns det inte heller någon förpliktelse som gör att Sverige skulle komma i någon besvärlig ansvarsställning om vi skulle bli medlem i organisationen. Medlemsavgiften är så blygsam att man förvånas, och ingen kan väl invända emot den — cirka 500 dollar, dvs. 2 500 kronor per år. Det är, herr talman, verkligen anmärkningsvärt att man avstyrker detta medlemskap i IUCN, i synnerhet mot bakgrunden av att Sverige nu nedlagt ett så väldigt arbete i Förenta nationerna för miljöfrågorna. Det kan hända att den världskonferens om miljöfrågor som man avser att hålla kommer att bli förlagd till Sverige. Jag vill citera litet av vad vår ambassadör sade i ett tal i FN — han talade givetvis på den svenska regeringens vägnar: »Svenska regeringen känner djup tillfredsställelse över att generalförsamlingen nu tagit upp dessa frågor till samlad, internationell debatt, ty de angår direkt alla jordens folk. Det är inte ett enskilt lands utan alla länders angelägenhet om människan när hon utnyttjar sina enorma tekniska resurser samtidigt förändrar jordens yttemperatur, missköter brukbar jord så att den blir för evigt ofruktbar, förorenar den luft vi andas så att den blir direkt hälsovådlig, orsakar vattenbrist eller skämmer det vatten som finns. Missbruk i ett land kan få förödande effekt i ett annat, ty havets strömmar respekterar lika litet som den kvicksilverförgiftade fisken eller de svavelbemängda vindarna några nationsgränser.» Jag skall inte citera ytterligare, ty jag tycker att det sagda tillräckligt visar att Sverige i Förenta nationerna har deklarerat ett mycket starkt intresse för miljöfrågorna. Mot den bakgrunden blir det ännu mer förvånande att utrikesutskottet inte har kunnat tillstyrka medlemskap i denna organisation. Jag kan inte heller finna att det har förebringats andra skäl för att undandra sig de förpliktelser jag nämnde. Om Finland och Danmark är medlemmar liksom Storbritannien, Holland m.fl. har de inte genom sitt medlemskap inlåtit sig på någonting som är så äventyrligt att inte också Sverige skulle kunna bli medlem i organisationen. Här är det väl så som det ser ut att vara i en hel del fall: Om ett förslag inte kommit från regeringshåll, verkar det närmast som om man måste avslå förslaget även om det har en stark motivering. Herr talman! Jag finner att reservationen till utrikesutskottets utlåtande är så väl motiverad att jag givetvis yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag ber att få instämma i vad herr Bengtson nyss har anfört i denna fråga. Jag vill därutöver bara tillägga att de regler som numera gäller för utrikesutskottets utlåtanden och som utrikesutskottet har bestämt sig för i år, kanske inte alldeles utan meningsmotsättningar, kan få besynnerliga konsekvenser. Vi har ett exempel på detta just här. Jag har redovisats som närvarande vid utskottets behandling av det föreliggande ärendet, men återfinns inte under den reservation där min partiledare står. Detta är inget uttryck för meningskiljaktigheter mellan oss, utan det beror bara på att jag till följd av tjänsteresa utomlands inte kunde delta i det utskottssammanträde där reservationen anmäldes.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
Herr talman! Jag vill understryka att den här frågan inte hör till de stora vid denna riksdag. Det har förefallit utrikesutskottet mest naturligt att avstyrka medlemskap i den na organisation. Jag vill påpeka att den icke är en sammanslutning av stater, utan en organisation som består av både stater, privata organisationer och institutioner. Till 90 procent utgörs medlemmarna av organisationer och institutioner. Unionen har också rätt märkliga omröstningsregler, låt vara att dessa är under behandling.

Längre ned i reservationen talas om organisationens »framträdande roll på det internationella fältet». Det är klart att betydande överdrifter ligger i detta. Om man samtidigt nämner att denna världsomfattande organisation arbetar med en budget på 2,6 miljoner kronor per år, inses lätt att detta belopp inte räcker till någon världsomspännande aktivitet och inte heller är tillräckligt för att ge organisationen en central ställning. Det är självklart att vi har ett stort intresse för naturvård, och herr Bengtson citerade vad Sveriges ambassadör i FN yttrat om detta och den roll Sverige försökt spela. Men jag vill understryka att man inte skall sammanställa Sveriges aktivitet i FN beträffande naturvården med IUCN:s verksamhet. Det är väl tänkbart att Sverige någon gång skulle kunna ansluta sig till denna organisation. Men utskottets majoritet har ansett att detta inte bör ske under nuvarande förhållanden. Man gör nu vissa överväganden om förändrade omröstningsregler inom IUCN, och det är möjligt att vi kommer dithän att motiv föreligger för en anslutning. Detta är emellertid — det antyddes också av herr Bengtson — ingen ekonomisk fråga. En anslutning skulle för Sveriges vidkommande betyda en årsavgift av ungefär 2500 kronor.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

Herr talman! Utskottets ordförande herr Geijer sade att utskottet funnit naturligast att yrka avslag på motionen. Men man har varit så osäker i sitt uttalande att man sagt i utlåtandet att »utskottet är därför ej berett att för närvarande tillstyrka Sveriges anslutning till IUCN». Detta visar tveksamheten vid behandlingen av ärendet och att man alls inte har varit säker på om man verkligen kunde avstyrka motionsyrkandet. Det är riktigt som herr Geijer sade, att organisationen inte bara består av medlemsstater utan också av andra organisationer. I detta fall är man inte mera betänksam beträffande medlemskap än att i varje fall två statliga svenska organisationer är medlemmar i IUCN. Organisationens betydelse har inte bara jag framhållit. Det kan herr Geijer och andra som vill läsa om i naturresursutredningens betänkande, s. 143— 144, där man framhållit organisationens avsevärda betydelse. Att den inte har större budget än 2,6 miljoner kronor behöver inte alls förringa dess betydelse, vilket ju för övrigt framgår av den stora anslutning organisationen fått. Beträffande resonemanget att det är två skilda saker att arbeta för miljövård i Förenta nationerna och i IUCN vill jag endast säga att arbetet för miljö och natur är av samma slag vare sig man utför detta arbete i FN eller i IUCN. Med stor förvåning frågar jag därför vad det finns för logik i att man kan arbeta intensivt för miljövård inom en orga nisation medan medlemskap avslås beträffande en annan organisation som också erkänts arbeta intensivt för miljövården.
Herr talman! Om utskottets majoritet yrkar på att vi inte skall ansluta oss till denna organisation utgör det inte något tecken på bristande intresse från svensk sida. Det var detta jag ville säga när herr Bengtson citerade Sveriges ambassadör i FN. Ty Sveriges ambassadör har inte talat om denna organisation utan demonstrerat det svenska intresset för naturvården, ett verkligt stort intresse ur vår synpunkt. Herr Bengtson var också inne på att utskottets majoritet har känt sig osäker när den inte direkt yrkat avslag. Jag anser att herr Bengtson skall vara mycket glad över att han har fått en välvillig skrivning, ty det är en önskan som alla ledamöter i denna kammare har när de motionerar men sällan får se uppfylld.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 88 har propositionen nr 49 behandlats. Där föreslås att ett utvecklingsarbete under en tidsperiod av tre år skall ske vid AB Atomenergis uranverk i Ranstad. Avsikten är enligt departementschefen att produktionen under denna treårsperiod successivt skall avvecklas och att någon drift vid periodens slut inte skall förekomma vid verket. Departementschefen har motiverat denna treåriga avvecklingstid med att verket under perioden skall få möjlighet att söka utveckla förbättringar av uranutvinningsprocessen. I anledning härav har lämnats ett motionspar, I: 962 och II: 1106, som föranlett en reservation till utskottets utlåtande vilken jag här skall motivera. Vårt land har i de mellansvenska skiffrarna mycket stora tillgångar av uran, men tyvärr innehåller denna skiffer en mycket låg uranhalt. Detta innebär att kostnaderna för utvinning av uranet ligger väsentligt högre än det nuvarande världsmarknadspriset på importerat uran, även om man inte tar hänsyn till de stora kapitalkostnader som investeringen i Ranstadsverket har inneburit. Avtal har också träffats för avsevärd tid framöver om garanterade leveranser, som motsvarar den beräknade förbrukningen, och förhandlingar om ytterligare kontraktsköp pågår. I våra tidningar kunde man för några veckor sedan läsa en intervju med en svensk expert i internationell tjänst, doktor Sigvard Eklund, som är chef för Förenta nationernas atomenergiorganisation IAEA i Wien. I artikeln sägs bl.a.: »Sverige är inte aktuellt för fynd av billigt uran. Skandinavien tillhör inte de områden i vilka man, med nuvarande kunskaper, beräknar kunna hitta mer uran som kan utvinnas till rimliga kost nader.» Detta är ju ur vår synpunkt ett nedslående besked, men det framgår även av artikeln att världsmarknadspriset kan beräknas stiga efter hand, och om ökningen skulle fortsätta kan Billingen-fyndigheten åter komma i blickpunkten. I propositionen anges att investeringarna för ett uranverk med en kapacitet av 600 ton uran om året beräknas uppgå till cirka 350 miljoner kronor. Om man skulle tänka sig ett verk med en kapa teringskostnaden till cirka 670 miljoner kronor. Det beräknas vidare att uppförandet av ett 600 tons verk tar en projekteringsoch byggnadstid av minst sju år. Det kan som en parentes i detta sammanhang nämnas att ett enda privat företag i USA under fjolåret ökade sin produktion från 750 till 1500 ton. Av propositionen framgår vidare att produktionen i Ranstad för närvarande med reducerad drift uppgår till cirka 45 ton per år. Vid fullt utnyttjande av verket skulle man komma upp till en kvantitet av cirka 135 ton om året. Dessa siffror bör ställas mot den beräknade förbrukningen av uran, som uppges bli cirka 1 000 ton år 1975 och fem år senare eller 1980 cirka 1 800 ton om året. Med dessa siffror för ögonen bör vi vara klart medvetna om att Ranstadsverket ur försörjningssynpunkt inte har någon avgörande betydelse. I reservationen, som är fogad till utskottets utlåtande och som är framförd av moderata samlingspartiets ledamöter i statsutskottet, berörs i första hand utvecklingsprogrammet vid Ranstadsverket. Reservationen är positiv till det arbete och utvecklingsarbete som hittills utförts men ställer sig frågande till utskottsmajoritetens förslag om ett ytterligare utvecklingsarbete under tre år. Sverige är, såvitt vi känner till, det enda land i världen som för närvarande framställer uran ur skiffer. Det är möjligt att, på grund av den starkt ökade förbrukningen av speciellt anrikat uran och med hänsyn till de relativt begränsade geologiska tillgångarna, även andra länder börjar intressera sig för utvinning av uran ur skiffer. Om detta förhållande skulle inträffa torde vi den vägen ha möjlighet att tillgodogöra oss forskningsoch utvecklingsresultat som vi med våra begränsade resurser inte har stora chanser att själva ta fram. Det är väl därför närmast en företagsekonomisk skillnad i bedömningen mellan utskottets och reservanternas förslag. Departementschefen anför i propositionen bl.a. följande: »Jag utgår ifrån att uranproduktionen efter tre års utvecklingsarbete avvecklas helt. Jag finner det emellertid inte möjligt att nu ta närmare ställning till frågan om verksamhetens karaktär i övrigt efter periodens slut. Marknadsbilden för uran kan nämligen under perioden förändras så att det finns skäl att överväga antingen att fullfölja utvecklingsarbetet eller att lägga ned verksamheten totalt. Jag vill här i likhet med delegationen för atomenergifrågor särskilt peka på betydelsen av att följa utfallet av de närmaste årens internationella prospektering.» Det är mot bakgrunden av departementschefens slutsats beträffande den internationella utvecklingen som reservanterna ansett att det föreslagna utvecklingsarbetet är väl ambitiöst och därför bör begränsas till ett år. Med hänsyn till personalfrågorna och även avslutandet av pågående utvecklingsarbete har reservanterna ansett att Kungl. Maj:t bör ges relativt stor rörelsefrihet vid denna kortare avvecklingstid. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen under punkten 1, där det hemställes att riksdagen måtte uttala att Ranstadsverket skall överföras i beredskapstillstånd, s.k. malpåse, enligt de riktlinjer som framgår av motionerna I1:962 och II: 1106, medan jag under punkten 2 inte har något annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till de synpunkter som herr Ottosson här har framfört är det en speciell sak som jag också skulle vilja få framförd. Här föreligger tre olika linjer rörande behandlingen av Ranstad för framtiden. En linje avser fortsatt försöksdrift tre år framöver med en från tre sjundedelar till en sjundedel nedskuren produktion. Det har statsrådet Wickman föreslagit. AB Atomenergi har för sin del förordat ett driftsoch försöksprogram av större omfattning, medan jag och herr Häbinette i denna kammare som motionärer har yrkat på att man skulle följa en annan linje, den som herr Ottosson nu har anslutit sig till i utskottet. Gemensam för alla dessa linjer är självfallet en bedömning av de framtida utsikterna för uranförsörjningen. Det är just denna bedömning som jag ville beröra med några ord. Jag tror alla är eniga om att efterfrågan på uran kommer att stiga kraftigt genom en imponerande utbyggnad av kärnkraftverk såväl utomlands som här i Sverige. Jag kan bara hänvisa till centrala driftledningens prognos, som återfinnes i industridepartementets bilaga, om 6 000 megawatts effekt i vårt land år 1980, och vad som sägs i industridepartementets promemoria »Den svenska uranpolitiken» 1969:2 angående prognoserna för kärnkraftverken i världen i stort. Jag kan komplettera de sistnämnda något vaga uppgifterna för Förenta staternas del med uppgifter från innevarande vår om väntad eleffekt där år 1975 av 62 000 megawatt. Fem år senare eller 1980 beräknades det ackumulerade uranbehovet i USA utgöra 250 000 ton i stället för 180 000 ton, som promemorian räknar med. Det kan inte råda någon tvekan om att efterfrågan är betydande, och i detta fall är ju Ranstadsverkets möjligheter mycket små — vilket herr Ottosson redan framhållit. Jag vill emellertid när det gäller tillgångssidan uttrycka en något avvikan de mening beträffande möjligheterna att täcka uppkommande behov. Av någon anledning indelar man tillgångarna i s.k. prisklasser. Dessa indelades i klasser upp till 10 dollar per pound uranoxid, 10—15 dollar per pound och över 15 dollar per pound som exempel. Sedan säger man att det finns så och så många ton i varje prisklass, och man kommer naturligtvis fram till resultatet att det inte på långa vägar finns tillräckligt med uran för att täcka behovet och att priset följaktligen måste stiga, förmodligen ytterst kraftigt — detta är ett mycket statiskt sätt att resonera. Om det nu blir ett knapphetspris, får Ranstad en chans med ett uran som beräknas enligt propositionen för närvarande kosta 21 dollar per pound — vid en fyra gånger ökad produktion skulle priset sänkas. Jag tror inte mycket på denna spekulation. För det första kommer inga kraftverksbyggare att ge sig in på de kapitalkrävande byggena utan att först ha försäkrat sig om en säker och varaktig försörjning med uran. Det talar i och för sig för att man tidsmässigt kommer att anpassa efterfrågan på uran till tillgången under utbyggnadsperioden. För det andra är redan ett värde i uranmalmen av 7 å 8 dollar, motsvarande ungefär 100 kronor per ton — och det är detta, som är den springande punkten så högt redan som det är i jämförelse med bearbetningen av andra mineral, att stora resurser för att leta fram och utveckla nya uranfynd kan antas bli insatta av de stora gruvbolagen i världen. Därvid är några hundratusen ton ingalunda några svåruppnåeliga kvantiteter. Däremot kommer det att ta tid att få fram produkten, och då kan den alltså inte offereras, förrän den finns, hur mycket köparen än är villig att betala. Situationen kan däremot bli en annan längre fram i tiden, kanske inemot 1980-talet eller 1990-talet — vad vet jag, det är svårt att säga någonting med bestämdhet — när det redan finns ett stort antal kärnkraftverk i drift, som år ligen kräver tillförsel av uran. Då kan knapphetssituationer med starka prisstegringar uppkomma genom en ytterst inelastisk efterfrågan och tillfälliga störningar på tillförselsidan. En sådan knapphetssituation av många tänkbara är naturligtvis ett avspärrningsläge. I ett sådant läge kan Ranstad bli värdefullt för landet. Men då är det också viktigt att verket inte redan är nedslitet genom en fortgående förlustbringande drift. Vad som alltså skiljer vår uppfattning från statsrådet Wickmans är att vi inte tror på en snar prishausse som skulle rädda Ranstad till lönsam kontinuerlig drift för många år framöver, men väl däremot tror att verket, om det blott inte onödigtvis slits ned i förlustbringande produktion, kan komma till nytta som beredskapsanläggning vid en eventuell prishausse i ett senare skede. Vad vi rekommenderar är i själva verket ett mycket vanligt förfaringssätt i gruvindustrin. Man lägger ner driften och stoppar anrikningsverken »i malpåse», så länge konjunkturen är ogynnsam. Kommer det en prisuppgång, återupptas driften. Staten kan mycket väl följa detta mönster. Jag vill vidare understryka att vi självfallet är angelägna om att de som är sysselsatta i Ranstad skall hjälpas till nya arbetsuppgifter och att vi med vår anslagsanvisning för nästa år — som ju icke avviker från Kungl. Maj:ts förslag — beaktar detta önskemål. Jag vill till slut säga att jag med stort intresse har studerat den omsorgsfulla utredning som AB Atomenergi presenterade i september och november i fjol ävensom departementspromemorians översiktliga framställning. Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till den reservation som herr Ottosson m.fl. avgivit.